Herr talman! Luciano Astudillo har frågat mig hur jag avser att säkerställa att svenska småföretagare inom kreativa tjänster på nätet ges liknade konkurrensförutsättningar som konkurrenter i andra nordiska och europeiska länder samt hur jag avser att agera för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges kreativa näringar som helhet att vara konkurrenskraftiga på den digitala marknaden. Små företag som erbjuder kreativa tjänster och produkter är viktiga för utvecklingen i såväl näringsliv som offentlig sektor och kan bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft. Den snabba tekniska utvecklingen har givetvis påverkat kulturen i stort. I Sverige är det självklart för den unga generationen att upplevelser kan ske på Internet eller i andra digitala plattformar likaväl som live. Det borde vara lika självklart att erkänna att den som har skapat bör få betalt för sitt jobb oavsett i vilken form upplevelsen distribueras. Ett fördjupat samarbete pågår mellan näringspolitiken, den regionala tillväxtpolitiken och kulturpolitiken för att öka kunskapen om villkoren för kulturella och kreativa näringar och hur kultur och kreativitet kan främja tillväxt och förnyelse. Samarbetet har visat att det finns behov av aktörer som kan fungera som brobyggare och mellanhänder för att stimulera entreprenörskap och företagande inom kultursektorn men också för att öka kunskapen om konstnärliga och kreativa processer och hur dessa kan användas i näringslivet. Det har också visat sig att befintlig statistik behöver utvecklas för att få ökad kunskap om kulturella och kreativa näringars tillväxt och konkurrenskraft. Jag har tillsammans med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth genomfört tre dialogmöten med konstnärer, företagare, organisationer och myndigheter som arbetar med såväl näringsutveckling som kulturskapares villkor. Vi arbetar för närvarande med förslag för att kulturella och kreativa näringar ska kunna växa och utvecklas ännu bättre framöver. För att skapa förutsättningar för Sveriges kreativa näringar som helhet måste samhället kunna erbjuda ett gott företagsklimat som innebär att fungerande företag har konkurrenskraftiga villkor. De generella åtgärder som regeringen vidtagit för att främja företagande ger företagen utrymme att våga investera och satsa - även de kreativa näringarna. Sänkta skatter, förbättrad kapitalförsörjning för små och medelstora företag, jobbskatteavdrag för näringsinkomster, minskade kostnader för administration, mindre regelkrångel och så vidare ger företagen ökat utrymme att satsa på utvecklingsarbete. För att förbättra tillgången till kapital för småföretag har regeringen avskaffat förmögenhetsskatten och höjt maxbeloppet för Almis mikrolån. Dessutom föreslås bolagsskatten och expansionsfondsskatten att sänkas. Regeringen har visat att tydligt jobbfokus i politiken och stort ansvarstagande ger trygghet i skakiga tider. Regeringen kommer att fortsätta att förbättra företagsklimatet och förutsättningarna för Sveriges kreativa näringar.
Herr talman! Jag vill tacka Maud Olofsson för svaret. Sverige är ett kreativt land. Vi ser det på konserter, arbetsplatser och nya spännande utbildningar vid våra högskolor. Vi kan se det när en ny svensk film lanseras och har premiär, när vi läser någon av våra framgångsrika författare eller tittar på tv. Vi kan uppleva det i ny design, ny musik och inte minst när vi testar ett nytt dataspel. Trots att det är tuff konkurrens har vi kunnat se att den kreativa sektorn, den kreativa näringen, har kunnat blomstra. Vi ser att det redan i dag är väldigt många människor som sysselsätts i det här - allt från musikskapare, artister och författare till ljudtekniker, scenografer och förläggare. Trots att vi är ett litet land har vi kunnat slå världen med häpnad på det här området och sätta avtryck långt utanför vårt lands gränser. Inom såväl film, musik och dataspel finns exempel på detta. Nu går Sverige in i en lågkonjunktur. Vi ska väl inte ta en lång diskussion om det, men vi ser nu hur den här regeringen försitter chansen att investera långsiktigt och rädda jobben i industrin. Vi ser hur man har försummat att värna människors trygghet och att se till att det nu finns pengar i ladorna för att investera i dem som riskerar att bli arbetslösa. Vi ser hur regeringen försitter chansen att också titta framåt. Vad är det för jobb vi ser framöver? Industrin kommer att vara viktig framöver, men också andra sektorer är viktiga. Vi socialdemokrater har visat på behovet av att omfamna entreprenörskap och de små företagen. Vi har lyft fram det viktiga i att ha en nära samverkan mellan politiken och näringslivet, och vi har betonat tjänstesektorns betydelse framöver. I detta är den kreativa sektorn, den kreativa näringen, oerhört viktig. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att fler, inte minst unga, ska kunna få leva på sin talang, sin skaparkraft och innovationskraft inom musik, data, film och allt det som vi ser växa fram i myllan. Här har jag och Maud haft debatter i snart två år om den kreativa sektorn. Maud har sagt att samtal pågår. Förra gången hade man börjat samtala mellan Näringsdepartementet och Kulturdepartementet. Den här gången har man också börjat samtala med folk utanför departementet. Det är ingen som betvivlar att Maud Olofsson är bra på att samtala med folk, men vi vill också se handling. I veckan som har gått har vi presenterat vår syn på dataspelsbranschen och hur man kan investera i den för att det ska komma fler jobb i den. Fler sådana initiativ kommer framöver. Men det jag tycker är särskilt anmärkningsvärt i debatten om de nya medierna och kommunikationerna är att Maud Olofsson inte med ett enda ord nämner sanktionsdirektivets implementering. I går skulle ju propositionen ha lagts fram, och i dag säger Maud Olofsson ingenting om det. Nu får hon chansen att förklara varför man lägger detta åt sidan i den här viktiga diskussionen om denna framtidsbransch.
Herr talman! Det är riktigt som Luciano Astudillo säger att vi har fört den här diskussionen tidigare. Till skillnad från riksdagsledamöterna kan vi i regeringen faktiskt göra konkret skillnad. Vi har anslagit 13 miljoner kronor för att jobba med de kreativa näringarna. Jag är inte säker på att Luciano Astudillo har uppmärksammat det. Vi har anslagit dessa pengar efter samtal med näringarna. Jag tror att det är viktigt att vi utgår från de behov som de själva tydliggör i de samtal som vi har med dem. Det är också viktigt att se att det man från många av dessa näringar har önskat är precis det som vi nu ger resurser till, nämligen att hitta mötesplatser, att hitta sätt för de kreativa näringarna att möta andra näringar och att hitta egenförsörjning så att man kan ta betalt för det kunnande som man faktiskt har. Jag håller med Luciano Astudillo om att det kan skapas otroligt många nya jobb, inte minst för den unga generationen. Därför är det viktigt att det finns stöd och support i detta. Vi vill också vara noga med att göra det utifrån de krav och önskemål som de kreativa näringarna själva har. Utöver detta är det viktigt att se att också dessa företagare har behov av social trygghet. Nu kommer det förslag om hur vi säkrar den sociala tryggheten, något som den förra regeringen aldrig lyckades få fram. Vi gör det lättare att få F-skattsedel. Vi återställer förmånsrätten så att också småföretagare har möjlighet att låna pengar på banken. Vi förstärker Almis krediter så att de också i svåra tider har möjlighet att låna ut till småföretag. Vi slopar revisionsplikten så att vi minskar belastningen på de små företagen. När det gäller den svenska positionen vill jag nämna att i den Barrosoplan som precis har presenterats och som vi nu den kommande veckan ska diskutera är Sverige det enda land som får godkänt. Mycket av det som finns i Barrosoplanen är sådant som den svenska regeringen har presenterat i budgetpropositionen nyligen. Vi har inspirerat övriga Europa när det gäller vad som ska hända och ske där. Vi har beredskap att göra mer om så skulle krävas. När det gäller direktivet vill jag framhålla att det antogs i april 2004. Det skulle ha genomförts i svensk rätt senast den 29 april 2006. Om jag är rätt underrättad var det under socialdemokratisk regeringstid som detta inte implementerades. Vi ärvde alltså denna fråga från den förra regeringen. Det är en svår fråga, för det handlar om att både skydda enskilda skapares säkerheter, uppfinningar och produkter och om att inte förstöra för en hel generation som på ett helt annat sätt än jag har kunnat ta del av musik, film och annat via nätet. Den balansgången är svår. Jag har noterat att också Socialdemokraterna inte har tagit ställning, åtminstone om man ska lyssna till vad Mona Sahlin säger. Hon säger så här: Vi sitter precis med den här frågan i vår riksdagsgrupp, men vi är inte klara. Kanske Luciano Astudillo har lite mer information att ge i så fall? Det måste ju finnas någon förklaring till att ni aldrig implementerade detta direktiv. Annars hade det ju varit på plats när vi tillträdde. Vi inser att detta är en svår balansgång, och det gäller verkligen att hitta rätt så att vi både skyddar företagare och ser till att företagare hittar nya sätt att ta betalt för mycket av de produkter som den unga generationen är van att få via nätet.
Herr talman! Apropå mötesplatserna vill jag säga att det är väldigt bra att Maud Olofsson följer upp den politik som sjösattes av Leif Pagrotsky. Man fullföljer idén om att skapa mötesplatser, och det är oerhört viktigt. Vi är glada för att man inte släpper fokus på behovet av mötesplatser i detta. Men mycket mer kan göras så att utbildningarna i de här branscherna blir bättre och så att man omfamnar det behov som finns av korsbefruktning mellan näringspolitik och kulturpolitik. Det behövs en bred kulturpolitik som ser att ju mer vi satsar på kultur, desto mer möjligheter har människor att lyckas i de här branscherna. Det gäller också bredden. Där vet vi att det finns en tydlig skillnad. Ni har en helt annan syn på kultur än vi. Vad Maud Olofsson än må säga när det gäller den generella politiken gentemot småföretag är skatten för de små företagen i dag högre än den var 2006. Regelkrånglet kostar nu mer för de enskilda företagen än det gjorde 2006. Hon kan stå här bäst hon vill och prata om något annat eller berätta hur bra det var, men verkligheten hinner ikapp Maud Olofsson här. Det är häpnadsväckande att regeringen varit så handlingsförlamad när det gäller den jobbkris och de varsel vi har sett. Småföretagarnas riksorganisation varnar för blodbad, Maud Olofsson - blodbad. Visst finns det mer att göra. Låt oss då ta diskussionen om den svåra frågan om sanktionsdirektivet. Maud Olofsson försöker värja sig och skylla på oss igen, som hon brukar göra. Allting är ju alltid Socialdemokraternas fel i Maud Olofssons värld. Det är klart att det är en komplicerad fråga. Det är klart att det är svårt att hitta den rimliga balansen mellan personlig integritet, rättssäkerhet, och att värna att de skapande kreatörerna ska få betalt för det de gör, den musik som skapas, de filmer som görs. Om det är så himla svårt, och om man har lärt sig av tidigare misstag, borde en klok regering försöka föra en diskussion med oppositionen för att hitta den rimliga balansen. Men det gör inte den här regeringen. Har man inte lärt av tidigare misstag? Propositionen skulle ha lagts fram i går. Vi socialdemokrater kan inte säga om vi kan hjälpa till, för vi vet inte var det landar. Vi kan bara läsa det som står i tidningarna, där den ena går ut och säger ditt och den andra säger datt. Om ni inte kan komma överens, ta hjälp av oppositionspartierna!
Herr talman! Det är väl inte riktigt oppositionspartierna man tänker på om man tänker att man ska komma överens. Det är inte riktigt den bilden man ser av oppositionspartierna just nu. Jag vill bara påpeka för Luciano Astudillo att det här direktivet skulle ha varit implementerat i svensk rätt senast den 29 april 2006. Det var alltså ett halvår innan den nya regeringen tillträdde. Det måste finnas någon anledning till att Socialdemokraterna inte genomförde detta direktiv. Det har naturligtvis ökat trycket på oss att göra det. Jag försöker bara beskriva att det finns en balansgång mellan att säkra skapares rätt till sina produkter och idéer och att anpassa en lagstiftning i dag så att den passar en modern generation. När jag har pratat med många av de företag som distribuerar böcker, film, musik och annat har jag sagt - vilket nu är på väg in - att de måste hitta sätt att kunna ta betalt på ett bra sätt, därför att det är också en bra distributionskanal. Det är en svår balans. Jag noterar bara att Mona Sahlin säger att Socialdemokraterna inte har tagit ställning. Det är därför jag återigen vill höra från Luciano Astudillo vilken er ståndpunkt är i den här frågan. Hur tänker ni när ni säger att ni inte har tagit ställning? Eller har ni tagit ställning? När det sedan gäller konkreta frågor som att göra utbildningen bättre för de kreativa näringarna och att koppla ihop näringspolitiken och kulturpolitiken kan vi konstatera att det är tur att vi har en alliansregering som verkligen gör detta. Det är precis det här som finns i det arbete som pågår. Jag är glad över att Luciano Astudillo ger stöd till de delarna. Sedan säger Luciano Astudillo rent allmänt att regeringen är handlingsförlamad. Om vi tittar på Barrosoplanen är Sverige det enda land som får godkänt. Det var vi som tidigt förutsåg den lågkonjunktur som var på väg in och därför föreslog 32 miljarder. Det är ungefär 1 procent av bnp, och det är också det som Barrosoplanen anger. Tack och lov gjorde vi inte av med alla pengar i den budget som vi presenterade, utan vi har beredskap för att kunna göra mer. Det var ett medvetet beslut från regeringen. Vi förstod att om lågkonjunkturen kommer kan det sjunka ytterligare, och då ska det finnas en beredskap för att göra det. Det som företagen ska veta är att vi nu inte har någon oppositionspolitik utan har en socialdemokratisk politik som sedan ska förhandlas med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi har ju sett vad det har lett till. Enbart med Socialdemokraternas förslag kommer det att bli en skattechock på 70 miljarder framöver för inkomsttagare och företagare. Det är ingen som tror att i ett läge med finansiell kris och lågkonjunktur skulle en skattechock på 70 miljarder underlätta för jobbskapandet. Därför är jag mycket glad över att tillhöra en regering som har varit förutseende och skapat trygghet i statliga finanser och som också ökar möjligheterna för flera näringar att bidra till jobbskapandet framöver.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att den här regeringen är handlingsförlamad inför den kris vi ser. Alla vet numera att det kommer nya initiativ. Ni har ju pressats till det. Det kommer nya initiativ. Det vore helt vansinnigt om man inte såg det som har hänt. Men luras inte! Så sent som i augusti sade Eva Uddén Sonnegårdh att vi inte alls är på väg in i en lågkonjunktur. Det är viktigt att komma ihåg den verklighetsbeskrivningen. Nu är det inte den borgerliga regeringens fel att finanskrisen kom, men redan i augusti sade Konjunkturinstitutet att arbetslösheten skulle öka. Flera andra institut sade att det var på gång. I det här fallet är det regeringens ansvar att man har rustat Sverige illa inför den kris som nu är på väg. Vi ser det i det passiva förhållandet i näringspolitiken. Branschprogrammen kommer nu, men de kunde ha varit där för två år sedan. Den nära dialogen med näringslivet har inte funnits. Vi ser det i hur Littorin både har pajat den aktiva arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken, som är så viktig för att kunna gå från ett jobb till ett annat, och har pajat a-kassan. När det sedan gäller den här näringen är vi socialdemokrater helt på det klara med att människor ska kunna ta betalt och få betalt för sina produkter. När det gäller implementeringen av sanktionsdirektivet ser vi att regeringen inte heller lyckas. Det är inte bra. Det är ett dåligt besked. Vi kommer att komma tillbaka när vi får se var ni landar i de här frågorna, men hitintills vet vi ingenting.
Herr talman! Jag kan bara konstatera i svaret att Socialdemokraterna inte har tagit ställning i direktivfrågan, och det visar väl vad som är bekymret i detta. Vi kommer att återkomma till riksdagen, och det är justitieministern som är ansvarig i det sammanhanget. Jag kan också konstatera att den förra regeringen underlät att genomföra det direktiv som Luciano Astudillo nu är så angelägen om. När det gäller synen på svensk ekonomi är det väl en gemensam bedömning, från både svenska ekonomer och utländska ekonomer, att Sverige befinner sig i ett mycket bättre läge än vad många andra länder gör. Det är därför som vi i budgetpropositionen kan lägga in 32 miljarder, där också de kreativa näringarna finns med, som en satsning. Det är också viktigt att påpeka att regeringen skriver i budgeten att vi ser att arbetslösheten ökar. Om Luciano Astudillo inte har läst budgeten finns det möjlighet att göra det. Jag kan bara konstatera att Barrosoplanen som nu kommer är en bra del, men det är också viktigt att de finansiella systemen fungerar väl. Mycket av det som finns i Barrosoplanen innehåller också det som den svenska regeringen föreslog i budgeten, och vi är det land som går före och visar vägen i sammanhanget. Men vi har sagt - alla statsråd har sagt det - att i det allvarliga läge som vi befinner oss i har vi en beredskap för att göra mer. En regering måste ha det och kunna följa utvecklingen. Jag ser att de kreativa näringarna är ett av svaren på hur vi ska skapa de nya jobben, inte minst för den nya, unga generationen. Det är därför som det är överraskande att Socialdemokraterna i sitt budgetalternativ tänker höja kostnaden för att anställa unga, eftersom det finns många unga människor i de här näringarna. Den diskussionen får väl Socialdemokraterna ta med den generation som nu riskerar att tappa jobb och där det blir ökade kostnader för att anställa.